Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret även om jag inte tycker att det säger så mycket om Sollefteå specifikt utan mer generellt vad regeringen gör eller inte gör. Näringsministern och jag hade en interpellationsdebatt för snart två år sedan ungefär på samma tema. Det gällde även då arbetstillfällen i mina hemtrakter i Västernorrland, framför allt Kramfors och Sollefteå. Läget har inte precis blivit bättre under den gångna tiden. Tvärtom har det hänt en hel del. KBM har flyttat till Karlstad och Stockholm. Vi fick behålla några arbetstillfällen på Sandö, och det var mycket bra, men totalt sett försvann 60 arbetstillfällen från Sollefteå. Distansapoteket är borta, och det var drygt 50 arbetstillfällen som försvann i samband med det. Industriföretagen i kommunen varslar och en mängd industriarbetare får gå hem. Senast i dag var det tio varsel på ett företag, och de varslade i januari 18 personer. Det är mycket kännbart för en liten kommun som Sollefteå som inte har så många invånare. I vår förra debatt var arbetslösheten 5 procent. I dag tror jag att den är uppe i 10 procent. Det är över 2 000 personer som är långtidsarbetslösa i Sollefteå, och den siffran ökar hela tiden. I ministerns svar är det mycket fokus på privata och små företag, men ministern nämner ingenting om de statliga jobb som jag nu har nämnt och de jobb som försvann som både Centern och vi socialdemokrater kom överens om vid den förra försvarsnedläggningen i Sollefteå. Då kompenserades vi just med de här företagen som jag nämnde - Distansapoteket, KBM och försvarets hundavelsverksamhet. Nu återstår bara hundavelsverksamheten i Sollefteå, och hur länge den blir kvar är det ju heller ingen som vet. Jag har vid ett flertal tillfällen interpellerat och ställt frågor till Maud Olofssons partikollega Eskil Erlandsson men inte fått några svar. Det jobbas på frågan, men inget svar kommer om vad som sker. Kan kanske Maud Olofsson i dag ge mig och Sollefteåborna ett svar på vad som kommer att hända med den verksamheten i framtiden? Det vore jag tacksam för. Sedan är det samma sak med skjutfältet i Sollefteå. Det finns privata aktörer som är villiga och beredda att ta över delar av området för att använda det till annan verksamhet, bland annat turistnäringen, men det blir inget besked. Vad kan ministern ge för besked för framtiden för Sollefteå kommun i dag?
Herr talman! Jag känner ju Sollefteå ganska väl eftersom jag tillbringade en stor del av min ungdomstid där som aktiv i Centerpartiets ungdomsförbund. Det som är Sollefteås stora problem är det stora beroendet av just den offentliga sektorn. Både försvarsindustrin och vårdsidan har varit väldigt dominerande, och sedan länge har det förts en diskussion om hur man i många av de här orterna, typ Sollefteå, ska ställa om så att man får en starkare privat sektor. Jag vet att Sollefteå kommun med sina näringslivskontor och annat har jobbat mycket aktivt med detta. Men jag tror att det är viktigt att säga att svaret måste komma från den privata sektorn. Det är därför jag svarar som jag gör i det här svaret, för ju mer vi förbättrar villkoren för små företag oavsett vilken kommun vi pratar om, desto bättre är det. Ju mer vi kan bygga ut infrastrukturen så att vi knyter ihop Sverige, desto bättre är det. Ju mer vi kan sänka skatter för att stimulera tillväxt och utveckling i den privata sektorn, desto bättre är det. Det gäller Sollefteå kommun, och det gäller många andra kommuner. Sedan ser jag att det nu växer fram en möjlighet för många kommuner som Sollefteå att verka dels inom turismen naturligtvis, dels, vilket jag också vill nämna, inom energi och klimatområdet. Vi behöver åtgärder på detta område, och det finns mycket av de här resurserna i kommunerna. Sedan vill jag också säga att sänkta arbetsgivaravgifter har tillfört kommunen resurser därför att vår sänkning inte bara innebär en sänkning för den privata sektorn utan för alla. För många kommuner har detta inneburit förbättrade inkomster, och det tycker vi är bra. Men grunden är att vi jobbar med generella insatser som passar Sollefteå och många andra områden, och jag tror att vi behöver rikta in oss på att ha en ökad andel småföretag också i Sollefteå.
Herr talman! Jag kan också se fram emot den här energiomställningen som nu kommer och framför allt den vindkraftsutveckling som vi ser i Sollefteå, för det är ett långt pågående jobb där som vi som bor där uppe också hoppas mycket på. Problemet är väl att de som har blivit arbetslösa efter att ha jobbat på de företag och myndigheter som har varit där behöver en uppgradering, en utbildning, för att komma vidare och kunna växla över till de här jobben. Det är inte så enkelt, för många av dem är över 45 år och har kanske inte de rätta förutsättningarna för att söka studiemedel för att finansiera sin studietid och för att kunna kompetenshöja sig och få rätt utbildning. Sänkta arbetsgivaravgifter för offentlig sektor är väl bra det också, men problemet är att kommunerna ändå har ett problem med ekonomin. Sollefteå kommun ska spara 40 miljoner nästa år. Det är vad de ska spara, och de har redan precis som många andra kommuner runt omkring lagt ned skolor, stängt lokaler, och krympt äldreboenden. Det är ju bara personalen man kan spara på. Det finns inte många möjligheter. Även om man säger att det är sänkta arbetsgivaravgifter så lever kommunerna i dag under ganska knappa förhållanden. Socialförsörjningsstödet har ökat i Sollefteå med 36 procent. I Strömsund har det ökat med 70 procent. I alla de här glesbygdskommunerna är det väldigt svårt att kunna utvecklas och bli bättre. Återigen, utbildningsinsatserna måste bli bättre i de här tiderna när vi ser att det finns ett behov av att kompetenshöja människor så att de kan möta nya jobb.
Herr talman! Låt mig först säga att det är klart att den globala finanskrisen också drabbar Sollefteå. Om vi bara blickar tillbaka ett halvår ser vi att klyftan mellan glesbygdskommuner och tätortskommuner då minskade därför att sysselsättningen ökade. Det har också gett ökade inkomster till kommunerna. Jag vet att det är många kommuner som har det svårt ekonomiskt i dag. Men precis som vi i den statliga sektorn måste förnya och tänka nytt kommer vi att behöva göra det också i kommunerna. Vi har gjort en hel del reformer för att förnya den offentliga sektorn med barnomsorgspeng, lagen om valfrihet, apoteksmonopolets avskaffande och så vidare. Det finns alltså en hel del reformer som är bra sett med de ögonen. Sedan vill jag bara säga några ord när det gäller samordnarrollen. Där har man i Västernorrland pekat på just klimat och energidelen och att det finns en kunnig verkstadsindustri som man kan göra någonting av också framöver. Landshövdingen och flera därtill är mycket taggade för att göra det här, vilket jag tycker är bra, för Västernorrland är ett bra län med mycket resurser. När det gäller utbildningen tillför vi ytterligare resurser till utbildning. Det är 2 miljarder ytterligare som bland annat innehåller yrkesvux. Det är en fantastisk möjlighet att använda just för den grupp som Eva Sonidsson pekar på. Det är därför vi också lägger resurserna på yrkesvux för att kunna se om man kan göra en omställning mitt i livet och förändra sin kompetens för att också kunna möta de nya grenar som växer fram. Vi har alltså en hel del åtgärder, dels i den budget som presenterades i höstas, dels i den tilläggsbudget som vi lade fram nu i år. Det är totalt 40 miljarder som vi ännu nästan inte har använt någonting av. Det ska man komma ihåg - vi är bara i mars, så det finns mycket resurser precis i rätt tid när vi behöver det.
Herr talman! Ja, 2 miljarder är ju en hel del, men jag hoppas att det räcker, för det är ju säkert många som vill dela på den kakan nu när vi befinner oss i den stora kris som vi gör. Då har jag egentligen bara en fråga kvar: Vet näringsministern vad som kommer att hända med hundavelsverksamheten? Vad händer där? Det gjordes en utredning; det har legat på is lite grann; det har sagts att det skyndsamt ska ses över. Men det har gått två år nu sedan jag kom in i riksdagen, och det har inte hänt mycket med den frågan fast vi har haft debatter vid ett flertal tillfällen med Eskil Erlandsson som också har sagt att detta är en viktig och bra verksamhet. Det är jag den första att skriva under på att det är, men de bör få ett besked om vad som kommer att hända i framtiden.
Herr talman! Låt mig säga att vi har den ordningen inom regeringen att vi svarar för olika ansvarsområden. Låt respektive minister svara för sina ansvarsområden, så tar jag mitt! Det jag beskriver är hur vi utvecklar näringspolitiken för att få tillväxt i de små företagen runt om i hela landet och hur vi kan utveckla infrastruktursatsningarna så att alltifrån enskilda vägar till tätorts och storstadssatsningar kommer med, hur vi kan jobba med klimat och energipolitiken för att också klara omställningen och ge många av landsbygds och glesbygdskommunerna en möjlighet. Jag har precis också presenterat en landsbygdsstrategi, som innebär att vi har gått igenom alla de åtgärder som regeringen har genomfört och planerar att genomföra för att stärka den svenska landsbygden. Det är en imponerande samling åtgärder som ju är till gagn för att utveckla landsbygden. Problemet är att det under lång tid har rått avfolkning. Att vända den trenden mitt i en global finansiell kris kommer inte att vara enkelt. Men ju mer vi kan stimulera tillväxten hos småföretag och ju mer vi kan få tillväxten att bygga underifrån med goda villkor, desto bättre förutsättningar har också kommuner som Sollefteå och andra.